Fru talman! Maria Stockhaus har frågat utbildningsministern om ministern och regeringen är beredda att gå från ord till handling och säkerställa Teach for Swedens finansiering för åtminstone tre år framåt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Satsningen på Teach for Sweden är en satsning för att öka rekryteringen av lärare, särskilt i vissa ämnen där tillgången till behöriga lärare är otillräcklig, men också en satsning för att höja skolresultaten. Det råder i dag en stor enighet om att vi står inför en omfattande lärarbrist. Skolverket bedömer i sin prognos att antalet lärare som examineras fram till 2019 behöver i det närmaste fördubblas jämfört med dagens nivåer för att skolväsendets behov ska tillgodoses. Regeringen har därför bland annat i budgetpropositionen för 2016 lämnat flera förslag på angelägna åtgärder för att öka antalet examinerade lärare. Förslagen omfattar både medel för fler platser inom utbildningar som leder till en lärar eller förskollärarexamen liksom flera insatser för att lyfta läraryrkets attraktivitet för att därigenom locka fler att arbeta i skolväsendet. En av de viktigaste åtgärderna för att öka läraryrkets attraktivitet är det mycket omfattande lärarlönelyft på 3 miljarder kronor på årsbasis som regeringen avser att genomföra. För att möta lärarbristen behöver vi också fler vägar in till läraryrket. I dag bedrivs flera viktiga försöksverksamheter med särskild kompletterande pedagogisk utbildning. Det arbete som Teach for Sweden bedriver tillsammans med Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad är en sådan verksamhet. Regeringen ser positivt på dessa försöksverksamheter och har därför i budgetpropositionen för 2016 föreslagit att ytterligare medel tillförs dessa under åren 2016-2018. Regeringen följer utvecklingen av pågående försöksverksamheter och avser att utvärdera dem. Jag är glad att höra att vi är överens om att det är viktigt att verksamheten som Teach for Sweden bedriver kan fortsätta men också om vikten av att den utvärderas.

Fru talman! Jag tackar statsrådet så mycket för svaret. Det är glädjande att höra att regeringen delar Moderaternas positiva syn på initiativet att starta Teach for Sweden i Sverige. De erfarenheter man kan se i andra länder, inte minst England och USA, är hoppingivande. De bästa studenterna blir lärare i de tuffaste områdena. Teach for Sweden ser också till att studenterna får mentorer från näringslivet och ledarskapsutbildning. Det gör dem till bra förebilder ute i de skolor som har de allra tuffaste förutsättningarna. Det har gjorts en utvärdering av Teach for Sweden som också bådar gott. Såväl studenter som skolor som tagit emot är jättenöjda. Det enda som gnisslar är samarbetet med universitet och högskolor och kvaliteten på utbildningen där. Jag hyser en förhoppning om att ju mer etablerat Teach for Sweden blir, desto mer kommer det samarbetet att utvecklas positivt. Teach for Sweden har tydliga ambitioner att ta in fler sponsorer för att finansiera sin verksamhet, precis som man gjort i andra länder där Teach for finns. Men man kommer att behöva statligt stöd för slippa bekymra sig för finansieringen de närmaste åren och för att kunna upprätthålla kvalitet och också kunna öka antalet kandidater. Det kommer glädjande nog inte att bli särskilt svårt eftersom de har väldigt många som söker, och ryktet om Teach for Swedens framgångar sprider sig. Statsrådet säger i svaret att pengar finns avsatta 2016-2018. Både jag och Teach for Sweden är nyfikna på hur mycket pengar det rör sig om.
Fru talman! Detta är en av flera åtgärder som vi nu vidtar. Jag tror att det finns en ganska bred enighet i riksdagen om att vi behöver ha fler vägar in i läraryrket samtidigt som vi fortsätter att stärka kvaliteten i lärarutbildningen och jobbar för att göra läraryrket mer attraktivt och på det sättet kan höja söktrycket till lärarutbildningen. När det gäller pengarna som har avsatts är det totalt för all typ av kompletterande utbildning 18 miljoner för 2016, samma sak för 2017 och 14 miljoner för 2018. Det är också för den övriga KPU, det vill säga kompletterande pedagogisk utbildning, som vi nu satsar på, och vi satsar på ytterligare 500 nybörjarplatser. Jag vill också säga att vi precis i dagarna har skickat ut på remiss ett förslag om en kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade. Det är också riktat till just bristämnena. Man ska på ett år kunna läsa in sin KPU med ett studiebidrag på 25 000 kronor i månaden. Detta är ytterligare en av de åtgärder vi vidtar. Även om vi är nöjda med Teach for Sweden och anser att försöksverksamheten kan fortsätta är det viktigt att vi jobbar på bred front. Möjligheten att få in forskarutbildade gör också att vi kan rekrytera fler lektorer till skolan. Det är någonting som jag tror att alla tycker är önskvärt. Mot den bakgrunden hoppas jag att vi kan fortsätta att jobba för att både stärka kvaliteten i lärarutbildningen och se till att göra läraryrket mer attraktivt så att fler söker till lärarutbildningen. Vi måste också se till att jobba med att hitta fler vägar in till läraryrket.
Fru talman! Teach för Sweden ser själva inte detta som någon försöksverksamhet. De ser det som en långsiktig satsning. De har starkt stöd även från den Teach for-organisation som finns i ett stort antal länder runt om i Sverige. Det som är unikt med utbildningen är att de får börja jobba på en gång ute i skolorna. De får dessutom utbildning i ledarskap och mentorskap från näringslivet. Det gör att de har bättre förutsättningar att bli starka ledare och bra förebilder inte minst för elever i dessa områden. Statsrådet talar nu om att det är 18 respektive 14 miljoner totalt avsatt. Det ska dessutom finansiera 500 platser på övrig KPU. Det verkar inte som att Teach for Sweden kan känna sig lugn med att det finns någon större mängd statliga medel avsatta för att verksamheten ska kunna fortsätta. Detta är olyckligt när det finns ett etablerat koncept som har utvärderats i många andra länder och som man vet fungerar. Det har fått en väldigt bra start i Sverige. Det samarbetar även med näringslivet, vilket är en viktig aspekt av Teach for Sweden. Att man inte är tydlig med och ser till att det finns en bra finansiering för verksamheten är beklagligt.
Fru talman! Jag var nog otydlig där. De 500 platserna på övrig KPU är utöver detta. Detta är just för Teach för Sweden och andra försöksverksamheter som pågår bland annat vid Göteborgs universitet. Av dessa pengar går den största delen, ungefär 10 miljoner kronor, till projektet Teach for Sweden. Man har, som du säger, också extern finansiering från flera privata företag. Vi ser detta som positivt. Men det är inte det enda som krävs för att vi ska råda bot på den stora lärarbrist vi har. Det är därför viktigt för mig att framhålla att vi också satsar mycket pengar på bedömning och validering av utländska examina, bland annat lärarexamen. Vi ska även inom ramen för det genomföra kompletterande utbildningar så att de människor som nu kommer till Sverige eller har varit länge i Sverige och har en utländsk lärarexamen kan få den bedömd, validerad och kompletterad i den mån det behövs. Genom att på detta sätt göra flera saker samtidigt kan vi möta det stora behov vi har av nya lärare i den svenska skolan.
Fru talman! Då blev jag genast lite lugnare. Det handlar också om behovet på satsningar för att få fler vägar in i läraryrket och att kunna validera utländska lärarexamina för att på detta sätt få in inte minst tvåspråkiga lärare, vilket skulle vara en enorm tillgång i vår skola för att möta den mängd nyanlända elever som vi nu ser komma in i våra skolor. Nu rör interpellationen just Teach for Sweden, och jag blir glad när jag hör att det är 10 miljoner per år avsatt till deras verksamhet. Jag tror att det skulle lugna dem och ge större stabilitet och möjlighet för dem att utveckla sin verksamhet. Jag tror att det är ett välkommet tillskott med tanke på den lärarbrist som vi har i Sverige.
Fru talman! Jag tackar Maria Stockhaus för en angelägen debatt och diskussion om någonting som vi ändå är relativt överens om: Vi behöver verkligen göra allt nu för att få fram fler lärare till den svenska skolan och för att se till att de är kompetenta och rustade för det arbete som ska göras och för att bidra till bättre skolresultat. Det handlar också om att kunna möta den stora grupp av elever som nu kommer att komma, inte minst i samband med flyktingkrisen. Jag tror att det är viktigt att vi kan göra många saker samtidigt. Teach for Sweden är ett utmärkt projekt som så långt vi kan se har goda resultat. Men det finns mer att göra, och regeringen kommer att löpande återkomma med förslag om hur vi både kan stärka lärarutbildningen och få fler platser och fler sökande där och hur vi kan få fler vägar in i läraryrket.